Fru talman! Detta var ett mycket långt inlägg kring två motioner. Jag vill bara anknyta med ett par reflexioner. Det är inte utan att vi många gånger med inlevelse sjunger nationalsångens ord Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Några av oss kanske lägger in sina välfärdspolitiska värderingar i detta, och vi tycker att det är ganska bra att bo i det här landet. Jag tror inte att man skall tillmäta nationalsången den betydelse som Alexander Chrisopoulos gjorde då det gäller att skapa en nationell kultur och allt det andra han talade om för att bevara den svenska nationalkänslan. Det finns mycket annat som är av betydelse i det sammanhanget, t.ex. att motverka historielösheten. Jag står fast vid mitt yrkande om avslag på motionen.

Man kan aldrig komma ifrån att varje land står inför en avvägning mellan skydd för rikets säkerhet och den enskildes integritet. Den avvägningen måste man göra i varje läge, och den avvägningen måste göras utifrån den historiska situation som Sverige i detta fall befann sig i när åtgärderna vidtogs. När ägde den debatt i riksdagen rum kring en interpellation till dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld, som de båda vpk-talarna här har hänvisat till? Jo, det var mitt under brinnande krig i slutet av 1941, ett par år efter Stalin-Ribbentrop-pakten, som ivrigt försvarades av det dåvarande kommunistiska partiet.

Jag får ett intryck av att han till de ledande kretsarna med protysk uppfattning för Per Edvin Sköld, och jag vill med indignation bemöta ett sådant påstående.

Det var nödvändigt att ha den inställningen, det sammanhängde med neutraliteten. Den okritiska bedömning som Alexander Chrisopoulos gjorde av Sveriges säkerhetspolitiska läge 1941 kan jag inte ansluta mig till. Det var nödvändigt att upprätthålla neutraliteten mot alla väderstreck. Man kunde inte komma ifrån att dåtidens kommunister trodde på Kominform och ställde sig solidariska med Sovjetunionen så som läget var vid den tidpunkten. Denna anknytning till stalinismen har senare kritiserats av nuvarande vänsterpartiet kommunisterna. Utöver detta vill jag bara hemställa om stöd för vårt yrkande om avslag på reservation 5.

Fru talman! Olle Svensson sade först att när landet befinner sig i en krissituation händer det ibland att den enskildes rättssäkerhet kommer i motsättning till landets säkerhetsintresse, och då måste man tyvärr agera så att säkerheten åsidosätts för enskilda individer, personer eller grupper. Ja, visst är det så. Men i demokratisk ordning utformas då i den beslutande församlingen en ny lag, som gör det möjligt att agera på det viset. Gjorde man så i detta sammanhang? Nej, dessa personer har aldrig anklagats för någonting. Det har inte ens förklarats för dem varför de sattes i olika interneringsläger. Det har aldrig varit aktuellt med någon lagstiftning eller någon förklaring till agerandet från regeringen med hänvisning till någon lag. Den koppling som Olle Svensson gör mellan Per Edvin Sköld och pronazistiska grupper får han stå för själv. Han har missuppfattat mig och gjort en tolkning som jag inte står för. Det finns en annan principiell fråga som är intressant. Enligt resonemanget om statsmaktens överväganden i krissituationer måste man kunna tänka sig att åsidosätta vissa individers frioch rättigheter. Anser då Olle Svensson att de demokratiska frioch rättigheter vi har i dag är relativa? Anser han att de kan åsidosättas i vilken stund som helst, om det uppstår en krissituation eller om regeringen i den krissituationen gör den bedömningen? Enligt min uppfattning har det aldrig hänt några som helst övergrepp i världen, när inte de styrande har åberopat en krissituation och gjort den bedömningen att krissituationen kräver att vissa personer skall interneras. Anser Olle Svensson att de demokratiska frioch rättigheter vi har i dag är relativa och kan avskaffas när som helst när regeringen gör en sådan bedömning? Är det den tolkningen man skall ge hans uttalande? Så till kommunisterna och Ribbentroppakten. Det konstiga är väl att kommunisterna var Nazitysklands primära måltavla. Jag nämnde tidigare att det i Tyskland avrättades 200 kommunister om dagen. Hade tyskarna kommit till Sverige, hade kommunisterna varit de första som skulle ha sänts till koncentrationsläger i Tyskland. Så har skett i många andra länder, också i det land jag ursprungligen kommer ifrån. På vilket sätt kunde kommunisterna, när landet hotades av nazisterna, utgöra ett hot som undergrävde försvarsviljan i försvarsmakten? Olle Svensson säger att det också fanns ett hot från annat håll. Men den tiden var Sovjetunionen allierat med övriga inblandade mot nazisterna. Menar Olle Svensson att hotet i Sverige bestod av att Sovjetmakten hotade Sverige med krigshandlingar? Om det var så som Olle Svensson säger och kommunisterna utgjorde ett hot därför att de var allierade med Sovjetunionen den tiden, hur förklarar man då att interneringslägren upplöstes efter Stalingrad? De upplöstes när Sovjetunionen i princip vann kriget över tyskarna. Det var då som Sovjetunionen i så fall skulle ha uppträtt som ett hot mot Sverige, men då upplöstes interneringslägren.

Fru talman! Låt mig göra en liten kommentar till Olle Svenssons historiebeskrivning. Han talade om att det var ett par år efter Stalin Ribbentrop-pakten som den nämnda interpellationsdebatten fördes i riksdagen. Lägg till ett stycke till, Olle Svensson! Det var ett och ett halvt år efter Hitlertysklands ockupation av Norge och Danmark! Varifrån kom hotet mot Sverige i det läget? Naturligtvis från Hitlertyskland, som ju faktiskt hade sina trupper runt vårt land. Och vilket skäl skulle det finnas att misstänka att kommunisterna då ville försvaga försvarsviljan? Som jag sade i mitt förra anförande åberopar utskottet dåvarande försvarsministern Per Edvin Skölds interpellationssvar. Men det fanns starka invändningar mot Per Edvin Skölds linje — glöm inte det, Olle Svensson! Även flera socialdemokrater deltog i debatten. Fredrik Ström noterade att det utöver kommunister var medlemmar av socialdemokratiska ungdomsförbundet, syndikalister och partilösa som sändes till lägren — däremot icke medlemmar av nazistiska riktningar, som han uttryckte det. Georg Branting sade bl.a.: ”Jag slutar med att beklaga herr försvarsministerns deklaration, att han inte kan finna någon annan väg att gå än den, på vilken han nu slagit in.” Det fanns alltså redan då en mycket stark kritik. Varför skulle inte socialdemokraterna i dag kunna erkänna att det här var åtgärder som stred mot gällande lagar? Utskottet säger att man skall beakta det allvarliga läge som vårt neutrala land befann sig i under andra världskriget. Vi skall väl ändå komma ihåg att det allvarliga läge som rådde när den här refererade debatten pågick bestod i ett hot från Nazityskland, som hade ockuperat våra grannländer. Men det var inte nazister som hamnade i läger — det var kommunister och andra radikala personer. Jag tycker inte att man skall försöka påstå annat än att det här var fråga om internering av kommunister och andra radikala personer, som hade åsikter som var misshagliga för vissa kretsar, vilka förespråkade en anpassningspolitik till Nazityskland. Det är kärnfrågan. Riksdagens konstitutionsutskott bör, som jag tidigare sade, vara särskilt grannlaga och noga när man uppmärksammar brott mot grundläggande frioch rättigheter även om de har begåtts en tid tillbaka.
Fru talman!

I det läget försvarades det av det kommunistiska partiet; i varje fall minns inte jag, med den historiebild jag har, att någon kritik framfördes från det hållet. Jag vill bara på nytt påpeka hur svårt det är att så här långt efteråt fördela skuldbördan. Gentemot Alexander Chrisopoulos vill jag starkt betona att om vi är ett neutralt land måste vi utåt markera att vi är beredda att försvara vår självständighet och integritet åt alla väderstreck. Om man går till historieforskningen från andra världskriget skall man finna att det fanns hot från västmakter, där fanns planer om invasion och liknande. Vi kan i det fallet inte hänföra oss till det ena eller det andra lägret. Vad vi här har sagt är inte att allt som gjordes under andra världskriget var fullkomligt, att man klarade att göra den avvägning som jag talade om mellan säkerheten utåt och skyddet för den enskildes integritet på ett perfekt sätt. Jag vill till Nils Berndtson säga att det av Per Edvin Skölds svar och den debatt han förde med Fredrik Ström framgick att man hade rättat till en del felaktigheter. Jag vill gärna understryka att det är självklart att man i det sammanhanget inte får glömma bort den enskildes rättssäkerhet. Jag vill också hävda att säkerhetsintresset kommer att bli mycket viktigt under krig och krigsfara. Men vi har ju konstruerat våra grundlagar på ett sådant sätt att vi även under svåra krigsförhållanden skall kunna visa största möjliga respekt för den enskildes integritet. Vid bedömningen av vad som föreslås i motionen måste man alltså beakta det allvarliga läge som vårt neutrala land då befann sig i, och de speciella förhållanden som då rådde och de säkerhetskrav som gällde. Efter den långa tid som nu har förflutit är det inte meningsfullt att vidta åtgärder i syfte att utreda de i motionen påtalade förhållandena. Jag hävdar att man inte så ensidigt som Alexander Chrisopoulos gjorde kan säga att de inte behöver utredas — det var helt enkelt fråga om övergrepp mot enskilda från samlingsregeringens sida. Nej, det var en svår avvägning som då gjordes, och det är inte meningsfullt att i dag ta upp den frågan på nytt. Med detta yrkar jag på nytt avslag på reservation 5 och motionen.
Fru talman! Med anledning av Olle Svenssons senaste anförande vill jag säga att så senfärdig var säkerligen varken Per Edvin Sköld eller andra regeringsledamöter att de inte vid den tidpunkt som vi här talat om förstod den aktuella hotbilden, dvs. att hotet kom från Nazityskland. Jag tycker inte att Olle Svensson skulle ha anledning att i dag förneka att en anpassning till Hitlertyskland präglade vissa styrande kretsar, inte minst de militära, i vårt land och att det var därför som man internerade kommunister och andra antifascister — de var ett hinder för denna anpassningspolitik.
Fru talman! Olle Svensson talade i sitt senaste anförande inte om det saken gäller. Han sade att man i ett neutralt land måste överväga hot från olika håll, och naturligtvis kan vi inte ansluta oss åt något håll utan måste värna landets säkerhet. Visst, det är självklart. Och anser man sig vara hotad av något parti som finns i Sverige, föreslår man en lagstiftning som olagligförklarar det partiet eller utformar i varje fall en lagstiftning där man talar om för folk att de utgör ett hot. Har detta gjorts? Nej. Medlemmarna av ett lagligt parti, som i övrigt kunde agera fritt, internerades utan grund i någon lagstiftning. När man ansåg att kommunisterna och deras parti var en fara — varför agerade man då inte för att olagligförklara dem? Varför valde man i stället att utan anklagelser plocka upp vissa personer, stoppa in dem i interneringsläger och på så sätt oskadliggöra dem? Det är det som invändningen gäller. Den gäller alltså inte de politiska bedömningarna av vilka hot som skulle finnas å ena sidan och å andra sidan. När man gjorde bedömningen att kommunisterna utgjorde ett hot skulle man ha agerat lagligt — det är olagligt att göra som man då gjorde och som vi har tagit upp till debatt i dag, och därför kräver vi en upprättelse av de personer som utsatts för detta rättsövergrepp.

Fru talman! Riksdagsledamöternas intresse för och engagemang i flyktingfrågorna är stort. Därom vittnar ett mycket stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Dessa motioner behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 9. Motionerna avser handläggningen av direktavvisningsärenden, rättshjälp i vissa utlänningsärenden, förvaring av barn, flyktingbarnens situation, verkställighet av avlägsnandebeslut och arbetsgivares anmälningsskyldighet i vissa fall. Moderata samlingspartiet företräder utskottsmajoriteten utom i ett sammanhang där vi har avgett en gemensam borgerlig reservation. Jag skall återkomma till den. Vi anser naturligtvis att de frågor som har tagits upp här är av stor betydelse. Men samtliga ärenden är mer eller mindre aktuella för olika utredningar eller för överväganden i regeringskansliet. Vi kan ganska snart förvänta oss en proposition i frågor som rör rättshjälp i utlänningsärenden. Asylutredningen har avlämnat ett betänkande, men det pågår ytterligare utredningar, nämligen en översyn av utlänningslagen och den s.k. asylärendeutredningen. Vi anser det rimligt att avvägningen i dessa svåra frågor görs i ett sammanhang och att regeringen framlägger en proposition i dem för riksdagen. En särskilt svår och känslig fråga, som med all rätt har debatterats mycket i olika sammanhang, är frågan om barn i förvar. Utskottsmajoriteten har tidigare och även nu mycket starkt uttalat att detta inte får förekomma. En mycket viktig faktor är att det gjordes en ändring i utlänningsförordningens 81 § fr.o.m. den 1 juni 1987. I den paragrafen anges att det faktiskt råder ett absolut förbud mot att ta in barn under 16 år på kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte. Statens invandrarverk har tillsammans med rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag gjort en utredning i frågan, och den visar tyvärr att barn under 16 år har tagits i förvar av polismyndigheten i Stockholm. Regeringen har den 5 november i år uppdragit åt justitiekanslern att utreda omständigheterna kring detta förvarstagande, och man har också överlämnat utredningsmaterialet till den särskilde utredaren, som gör en översyn av utlänningslagen, för att denne i sitt arbete skall beakta vad man har kommit fram till. Vi moderater anser inte att någon skall dömas ohörd, inte heller poliser, och därför finner vi det rimligt att avvakta resultatet av de olika utredningarna. Vi har, som jag sade, avgett en reservation om arbetsgivares anmälningsskyldighet. Enligt 62 § i utlänningsförordningen skall en arbetsgivare skriftligt till polismyndigheten anmäla när en utlänning över 16 år tillträder resp. avslutar sin anställning. Invandrarpolitiska kommittén framlade år 1983 sitt betänkande, och i det föreslog man att detta förfarande skulle utgå. Man menade att det inte fanns skäl för att ha kvar detta generella arbetsgivaranmälningsförfarande. I stället skulle det kunna göras stickprovskontroller. Sten Svensson har nu motionerat om detta, och motionen har stötts av de borgerliga partierna i utskottet. Fru talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till reservation 6 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden i januari 1987. I motionerna tas olika flyktingfrågor upp. De flesta av dem har diskuterats många gånger i denna kammare. För det mesta har utskottsmajoriteten avstyrkt motionerna. Även denna gång har utskottet yrkat avslag på samtliga motioner med motiveringen att flera av frågorna nu aktualiseras i pågående utredningar. Givetvis hoppas vi på positiva svar efter utredningsmannens arbete. Men tills vi har fått veta resultatet av utredningarna i de frågor som är aktuella för oss och som betyder mycket för Sveriges syn på flyktingmottagandet, väljer vi att reservera oss mot utskottets ställningstagande. Strömmen av asylsökande varierar med krishärdarna i världen. De politiska oroligheterna i omvärlden avspeglas direkt i Sveriges flyktingstatistik. Att fly innebär alltid ett trauma. Allt måste lämnas för en oviss framtid i ett främmande land. Att fly är ofta sista chansen att rädda sitt liv och sin frihet. Det är i den utsattheten som en asylsökande möter polis och myndighet i det nya landet. Rättssäkerheten måste vara omutlig. Svensk lagstiftning och praxis måste garantera varje asylsökande en mänsklig behandling grundad på respekt. När en person blir direktavvisad vid gränsen innebär det att han eller hon inte får rätt till prövning av sin ansökan. Vederbörande har en teoretisk möjlighet att överklaga polisens beslut, men det fungerar inte i praktiken då verkställighetsförhinder inte föreligger sedan polisen fattat beslut om avvisning vid gränsen. Folkpartiet har tidigare föreslagit att beslut om direktavvisning skall föras över från polisen till invandrarverket. Det har tillbakavisats med motiveringen att asylutredningen har ärendet under behandling. Asylutredningen har nu presenterat sitt betänkande. I detta framhålls de brister med dagens system som vi tidigare har redovisat. Asylutredningen kommer till samma slutsats som folkpartiet och säger att beslut bör fattas av invandrarverket för att råda bot på den rättsosäkerhet som nu råder vid direktavvisningar. Enligt vad vi har erfarit avser regeringen att i ett sammanhang ta ställning till asylutredningens förslag och till de förslag som lämnas till följd av översynen av utlänningslagen. Översynsbetänkandet väntas bli framlagt vid årsskiftet. Därefter återstår remissbehandling och beredning i regeringskansliet. Enligt den uppfattning som vi framför i reservation 1 kan denna tidsåtgång inte accepteras. Regeringen bör därför snarast lägga fram förslag till ändring i utlänningslagen så att frågan om avvisning av asylsökande alltid prövas av invandrarverket. Den viktigaste reformen för större rättssäkerhet, när asylsökande passerat gränsen till Sverige, är att de får tillgång till offentligt biträde. De flesta asylsökande flyktingar befinner sig vid första förhöret hos polisen i ett omtumlat tillstånd. Många hyser fruktan för den uniformerade ordningsmakten, språket är främmande och obegripligt, oron och nervositeten är stor. I det läget innebär närvaro av ett offentligt biträde ett stort stöd. Därmed skulle en stor del av den nuvarande rättsosäkerheten för de asylsökande undanröjas. Vi som står bakom reservation 3 kan inte heller acceptera någon form av dröjsmål vad gäller rätten för asylsökande att få offentligt biträde vid gränsen till Sverige. Det är den viktigaste reformen för större rättssäkerhet. Vi anser därför att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att asylsökande skall kunna få hjälp av ett offentligt biträde redan vid gränsen. Trots att lagen innehåller klara anvisningar om att barns behov och rättigheter skall respekteras har dessa anvisningar ofta körts över, ibland på ett obegripligt brutalt sätt. Barn har skilts från sina föräldrar, och barn har hållits fängslade under långa tider. Trots att ett enigt utskott vid flera tillfällen mycket klart har uttalat att barn endast i yttersta nödfall och i så fall under mycket kort tid får omhändertas, har det många gånger hänt att de hållits i förvar under lång tid. Även regeringen har uttalat att barn endast i yttersta nödfall får omhändertas, helst i särskilt iordningställda lokaler. Även här sägs det att en sådan placering får ske endast när det är fråga om mycket kortvariga omhändertaganden — högst ett dygn — och när någon alternativ placering inte rimligen kan ordnas. Men ändå händer det vid flera tillfällen. Det känns bra att invandrarministern har reagerat och tagit i denna fråga, men många barn tas ändå i förvar trots att riksdagen har slagit fast att detta endast kan ske i undantagsfall. För att inga fler barn skall behöva bli utsatta för denna upplevelse, som inga svenska barn någonsin riskerar, anser folkpartiet att förbudet mot att ta barn i förvar måste bli absolut. Därför har vi medverkat till att reservation 4 har skrivits. Regeringen bör också här framlägga ett förslag skyndsamt. En grundläggande princip i svensk rätt är att beslut skall motiveras. Frågan behandlades senast i socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:15. Utskottet hänvisade då till den pågående översynen av utlänningslagen och avstyrkte en folkpartimotion om att asylbeslut skall förses med motivering. Vi anser nu liksom då att en grundprincip i svenskt rättsväsende är att beslut skall motiveras och understryker ytterligare en gång att en asylsökande och hans ombud självklart måste få ta del av beslutet med motivering, även i de fall beslutet sekretessbeläggs. Ytterligare en fråga som vi folkpartister anser angelägen är när beslut har fattats om avslag på asylansökan. Det är då polisens uppgift att verkställa beslutet om avvisning. Alltför ofta har beslutet verkställts på ett för den asylsökande kränkande sätt. Det finns i detta hänseende många exempel på hur flyktingar har kränkts i sin integritet vid avvisning från vårt land. Genévekonventionen talar om en flyktings rätt till ”skäligt rådrum”. Man skall bl.a. få tid att förbereda resa till annat asylland, om man inte vill återvända till hemlandet. Ingen skall enligt Genévekonventionen kunna tvingas återvända till hemlandet. Med de ytterst knappa tidsmarginaler som ofta förekommer vid verkställighet av utvisningsbeslut är detta helt omöjligt. Regeringen bör därför vidta sådana åtgärder att familjesplittring helt kan undvikas och den asylsökande ges möjlighet att lämna landet på ett godtagbart sätt. Vi anser att utskottets skrivning i denna fråga inte ger klara och distinkta direktiv. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här har framfört om hur vi från folkpartiets sida ser på vissa flyktingfrågor som behandlas i detta betänkande vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Fru talman! Under allmänna motionstiden i januari väcktes ett stort antal motioner om vårt lands flyktingpolitik. Den övervägande delen av dessa motioner behandlades av vårriksdagen, däribland centerpartiets motion om flyktingpolitiken, men ett mindre antal motioner sköts till höstriksdagen, eftersom man förväntade en proposition från regeringen, byggd på asylutredningens förslag. Nu har regeringen valt att vänta med asylutredningens förslag tills man fått det övriga utredningsmaterialet, som bl.a. innehåller en översyn av de tekniska detaljerna i utlänningslagen. Eftersom vår motion redan har behandlats av riksdagen, har vi nu valt att stödja de motioner som har förslag i samma riktning som vi tidigare motionerat om. Jag skall, fru talman, helt kort kommentera två av reservationerna i det nu föreliggande betänkandet. Den första reservationen handlar om handläggningen av direktavvisningar. Principiellt delar vi den uppfattning som också asylutredningen kom fram till, dvs. att invandrarverket skall ta över polisens uppgifter när det gäller direktavvisningarna. Majoriteten vill vänta med ställningstagandet till dess samtliga utredningar är klara. Det innebär att det kommer att dröja ytterligare ett år innan vi kan få en tillfredsställande situation. Asylutredningen visade ju på att det finns uppenbara brister i den nuvarande ordningen. Under hösten har vi också via massmedia upplevt enskilda flyktingfall där man har pekat på vilken konsekvens det fått när människor har direktavvisats på felaktiga grunder. Vår uppfattning är att frågan är så viktig att den bör behandlas med förtur av riksdagen och därmed brytas ut ur det pågående översynsarbetet. Den andra reservationen jag skulle vilja kommentera litet mera gäller frågan om barn i förvar. Under tiden den 1 maj — den 30 september, dvs. under fem månader, togs i vårt land inte mindre än 439 barn till asylsökande i förvar. 383 av barnen togs i förvar av Arlandapolisen, inom Stockholms polisdistrikt. Förvarstaganden gjordes bl.a. på ett sådant sätt att familjer splittrades. Rädda barnen har i en egen rapport visat på att polismyndigheten i Stockholm — Arlanda har placerat barn och moder på en plats medan fadern t.ex. har förts till Kronobergshäktet. I en del fall visste inte ens familjemedlemmarna om vart den övriga delen av familjen hade förts. De visste heller inte hur de skulle få kontakt med varandra. Det är naturligtvis en oacceptabel ordning i vårt land. Vi har från utskottets sida och även riksdagens vid flera tillfällen uttalat att förvarstagande skall ske i yttersta nödfall. Trots detta fortsätter förvarstagandet som om ingenting hade hänt. Då återstår enligt vår uppfattning endast en sak att göra, och det är att vi måste från riksdagens sida införa ett absolut förbud i utlänningslagen mot att ta barn i förvar. Nu säger majoriteten i utskottsbetänkandet att man vill avvakta JK:s utredning innan man vidtar några andra åtgärder. Problemet är väl egentligen bara att JK:s utredning är en granskning av redan fattade beslut, och den påverkar egentligen inte den utveckling som sker för närvarande eller framöver. Gullan Lindblad sade att ingen skall dömas ohörd, men frågan är om vi skall acceptera att man fortsätter med att ta barn i förvar eller inte. Det är så att säga principfrågan, inte hur besluten har fattats bakåt i tiden. Vi är väldigt klara på den punkten från centerpartiets sida. Vi menar att det skall införas ett absolut förbud. Det riksdagen då kan göra är att direkt beställa ett förslag med förtur från regeringen. Vi har invandrarministern här i kammaren, och han har möjlighet att kommentera om det inte vore möjligt att vi redan under vårriksdagen kunde få ett förslag från regeringen som innebär att vi kan komma ifrån en ordning som måste uppfattas som oacceptabel. Fru talman! Jag vill med det här yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 6.
Fru talman! Nej, vi moderater accepterar inte att barn tas i förvar. Men jag sade också i mitt anförande att jag hänvisade till den ändring av utlänningsförordningen som har gjorts, nämligen att det sedan den 1 juli 1987 råder ett absolut förbud mot att ha barn under 16 år i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte. Jag vidhåller att det är klokt att låta utredningen ha sin gång. Jag tror också att detta att man har satt frågan under lupp har en viss effekt även vad gäller ärendets behandling framöver.

Fru talman! Jag uppfattar moderaternas agerande som litet ologiskt. Om man anser att det är oacceptabelt att barn tas i förvar, är det ju rimligt att riksdagen beställer ett förslag om absolut förbud mot detta, dvs. att vi verkligen visar att vi inte accepterar att den nuvarande ordningen får fortsätta att gälla. Jag beklagar att moderaterna inte har ställt upp på reservation 4. Om de gjort det, skulle vi ju ha haft majoritet för att beställa ett förslag från regeringen.
Fru talman! Det finns faktiskt en lag som säger att det råder förbud. Om vissa poliser eventuellt inte har följt lagen, får ju den kommande utredningen visa detta. Jag anser inte att det är vi som skall göra det ställningstagandet i dag.

Fru talman! Flyktinginvandringen till Sverige och andra länder är en återspegling av förhållanden och händelser i vår omvärld. Den ökade klyftan mellan rika och fattiga länder, den alltmer orättvisa fördelningen av resurser, skapar ett växande antal sociala, ekonomiska och politiska krissituationer och väpnade konflikter. Människor tvingas fly undan förtryck, förföljelse och svåra lidanden som de utsätts för i sina hemländer. Det är orsakerna till flyktingströmmarna i världen, och man kan konstatera att den allra största delen av flyktingbördorna i dag bärs av fattiga länder i tredje världen, medan Europa håller på att stänga sina gränser mer och mer. Flyktingpolitiken och alla de problem som hänger samman med den har vi diskuterat tidigare, under vårriksdagen, då också den allra största delen av de väckta motionerna behandlades. Det som har hänt från vårriksdagen till i dag är att ännu flera länder i Europa har stängt sina gränser och att ännu större krav ställs på de nordiska länderna, framför allt på Sverige. Tyvärr kan man också iaktta en viss försämring i t.ex. Norges attityd gentemot flyktingar, vilken jag hoppas inte skall följas av en ännu mera restriktiv flyktingpolitik från Sveriges sida. Detta understryker dock de nordiska ländernas betydelse i den flyktingpolitiska debatten i Europa liksom den ledande roll Sverige har som ett exempel på en human och generös flyktingpolitik. Fru talman! Det vi behandlar i dag är vissa flyktingfrågor där vpk framför samma uppfattning som både folkpartiet och centern i en rad av gemensamma reservationer. Det handlar om handläggning av direktavvisningsärenden, det handlar om rätt till offentligt biträde vid gränsen och det handlar om barn i förvaring. Föregående talare har argumenterat för alla de gemensamma reservationerna, och jag kan för min del inskränka mig till att yrka bifall till de reservationer där vpk förekommer. En folkpartireservation som handlar om beslutsmotivering biträds inte av vpk. Att vi har ett särskilt yttrande i den frågan och inte en reservation beror uteslutande på försäkringar om att ett förslag kommer den här månaden. Fru talman! Jag yrkar bifall till de gemensamma reservationer som vpk är med på.
Fru talman! I detta betänkande från socialförsäkringsutskottet behandlas några motioner som tar upp olika flyktingfrågor. Utskottet avstyrker motionerna främst med hänsyn till det pågående utredningsarbetet, som befinner sig i ett slutskede. Hela utredningsarbetet har, liksom direktiven, tidigare redovisats för riksdagen, och jag kan nöja mig med att omnämna det i korthet. Asylutredningen har redan lagt fram ett slutbetänkande om rättssäkerheten vid direktavvisningar. I betänkandet föreslås bl.a. att beslut om direktavvisning av asylsökande skall fattas av invandrarverket i stället för av polisen. Vidare har, som kammaren också mycket väl känner till, regeringen i februari i år tillkallat två särskilda utredare, av vilka den ene gör en översyn av utlänningslagen och den andre en översyn av organisation och rutiner för handläggning av utlänningsärenden. Båda utredningarna skall enligt direkti ven vara slutförda vid årsskiftet 1987-1988, och vi befinner oss alltså snart där. Som Gullan Lindblad anförde anser utskottet att en samlad bedömning bör göras av hela det här materialet. Det är också regeringens avsikt att man i ett sammanhang skall ta ställning till hela utredningsmaterialet. Vi tycker att det är en klok uppläggning. Man bör ha en grundlig beredning av hela materialet, eftersom det ger de bästa garantierna för bra regler och rutiner. Samtliga frågor som tas upp i betänkandet ingår i utredningen och kommer att prövas i beredningen. Efter vad jag kan förstå kan den tidsutdräkt som det talas om handla om några månader. Jag tycker att det är viktigt att ändå få till stånd en samlad, enhetlig bedömning av hela materialet i stället för att hasta fram några enskilda förslag. Det är helheten som är viktig. Beträffande rättshjälpen kan väl tilläggas att inom regeringskansliet förbereds en proposition om ändringar av rättshjälpslagen som skall komma i december. I lagrådsremissen föreslår man den ändringen när det gäller offentligt biträde i avvisningsärenden att sådant biträde skall beviljas, om sökanden har hållits i förvar längre tid än tre dagar i stället för som enligt nuvarande regler i en vecka. Frågan om barn i förvar vill jag uppehålla mig litet mer vid. Det är helt klart att vi måste ägna alldeles särskild uppmärksamhet åt detta problem. Det är oerhört känsliga avvägningar som måste ske. Här vill jag understryka den viktiga lagändring som invandrarministern gjorde den 1 juli i år. I och med den ändringen av utlänningsförordningen råder alltså ett absolut förbud mot att ta in barn under 16 år i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte. Måste man göra undantag från denna regel krävs alltså synnerliga skäl. I regeringens förordningsmotiv underströks också att i undantagsfall bör barnen enligt direktiven placeras i för ändamålet särskilt iordningställda lokaler. Samtidigt med denna lagändring uppdrog regeringen åt invandrarverket att i samråd med rikspolisstyrelsen undersöka i vilken utsträckning förvar beslutades i utlänningsärenden, vilka omständigheter som åberopats för beslutet, placeringen av den som tagits i förvar samt förvarstidens längd. Särskild uppmärksamhet borde ägnas åt beslut om att ta barn i förvar. Detta pekar på att invandrarministern följer denna fråga med största noggrannhet, och det är naturligtvis oerhört viktigt. Efter att ha fått undersökningen från invandrarverket och rikspolisstyrelsen, som visade att i ett polisdistrikt i Stockholm har ett stort antal barn tagits i förvar, har invandrarministern reagerat och lagt ut uppdraget till justitiekanslern att utreda omständigheterna. Det tillhör väl också spelets regler, som Gullan Lindblad sade, att man hör JK i detta ärende innan man går vidare. Jag vill alltså understryka att det i princip finns ett absolut förbud mot att ta barn i förvar i kriminalvårdsanstalt eller allmänt häkte. Fru talman! Det finns väl ingen anledning för mig att gå djupare in i materialet. Naturligtvis är det svåra avvägningar som måste ske. Vi menar därför att det krävs en helhetsbedömning av utredningsmaterialet, och det är ingen längre tid som utgör skillnaden mellan reservationerna och utskottets skrivning. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Jag vill bara göra några kommentarer till Börje Nilssons anförande. Han sade att det gäller att inte hasta fram ett beslut, men jag vill poängtera att det under ganska många år har varit återkommande motioner i de här frågorna. Från utskottets sida har man konsekvent avstyrkt dem och inte yrkat bifall till dem någon gång under alla dessa år. Det var egentligen inte förrän vi fick en ny invandrarminister som dessa frågor över huvud taget började tas upp. Vi är tacksamma för att frågorna har överlämnats till en utredningsman och att man har lagt fram förslag till beslut. Men när det har framkommit vissa uppgifter som stämmer med det som anförs i motionerna, anser vi att man borde kunna ta ut dessa delar och fatta beslut om dem. För varje timme som går är det alltså människor — vi talar ju om människor i detta sammanhang — som får lida och blir avvisade, kanske på ett sätt som inte borde få ske. Jag har noga noterat det som Börje Nilsson sade, att det bara kommer att ta ytterligare några månader. Jag hoppas verkligen att invandrarministern kan hålla den tiden. Det är angeläget att vi nu får ett beslut i dessa frågor. När det gäller barn i förvar är det riktigt att det finns regler för detta. Och i mitt anförande räknade jag också upp vad som i dag gäller för att ta barn i förvar. Det räcker uppenbarligen inte med vad vi i utskottet skriver eller vad regeringen säger. Man tar ändå barn i förvar. Jag är inte så säker på att Arlandapolisen har synnerliga skäl för att ta barn i förvar. Därför tycker jag att vi måste fatta ett definitivt beslut, och det är detta som vi har krävt. Men vi får finna oss i det beslut som kommer att fattas i dag, eftersom moderaterna i dessa frågor ju har ställt upp på utskottsmajoritetens sida. Det är bara att hoppas att det skall ta högst några månader efter det att utredningen har lagts fram, så att vi verkligen kommer fram till ett beslut i den här frågan.
Fru talman! Börje Nilsson sade att vi snart skall få nya förslag på dessa punkter. Men vi kommer kanske inte ifrån den principiellt viktiga frågan om tagande av barn i förvar. Även om JK:s utredning pågår och man skall studera hur den nuvarande lagstiftningen har hanterats, är ju den principiellt viktiga frågan — som ju behandlas i motionen och i reservationen — om vi över huvud taget skall ta barn i förvar. Vi reservanter menar att det skall skrivas in ett absolut förbud i utlänningslagen. Detta gör vi med hänvisning till att vi har upplevt att den nuvarande lagstiftningen, trots skärpta bestämmelser, inte efterlevs och att det med de nya bestämmelserna fortfarande är tillåtet att placera barn i polisarrest. Visserligen skrev vi i utskottet att detta, med hänvisning till att det kunde uppstå speciella situationer, skulle vara tillåtet för några få timmar. Men enligt de regler som gäller kan väl den tiden förlängas till drygt ett dygn, som det ser ut i dag. Vi menar att detta är en principiellt viktig fråga och att riksdagen nu skall säga ifrån att vi inte accepterar något förvarstagande. Det är egentligen denna principiella fråga som reservationen handlar om — inte så mycket om hur man egentligen har hanterat de tidigare besluten och JK:s utredning. JK:s utredning skall så att säga bara ge besked om huruvida man har följt eller inte följt de bestämmelser som gällde under förra året. Vi vill alltså gå ett steg längre genom att fatta ett principiellt beslut — ett beslut om förbud mot förvaring av barn.
Fru talman! Frågan om att ta barn i förvar har stötts och blötts i åratal. Så länge som jag har varit med i riksdagen har den varit föremål för diskussioner och beslut. Men situationen är inte löst i alla fall — antingen följer inte polisen de bestämmelser som finns, eller så har det inte skapats reella förutsättningar för polisen att följa dem. Jag anser att det nu får vara slut med diskuterandet om denna fråga. Nu får vi alltså fatta beslut, som helt enkelt garanterar att barn inte får tas i förvar. Det är detta som är syftet med den gemensamma reservationen. Undanflykter och allmänt glidande formuleringar i frågan räcker inte längre. Om invandrarministern eller någon annan från utskottet kan gå upp i talarstolen och garantera att barn i fortsättningen inte kommer att tas i förvar av polisen, kan vi tänka oss att ändra uppfattning — men inte annars.
Fru talman! Det är bra att vi nu har fått en invandrarminister, som har tagit initiativ till detta översynsarbete. Det är viktigt att detta arbete har kommit tillstånd. Invandrarministern har också fått skickliga personer att ta hand om uppgiften. Själva arbetet har ju också gått mycket snabbt. Jag är litet förvånad över reservationerna, i vilka man menar att remissbehandlingen skall slopas och att man inte heller kan acceptera en sedvanlig beredning inom regeringen. Men remissbehandlingen ingår ju i den demokratiska processen, med den öppna debatt som vi har i vårt land. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi förankrar förslagen och även lyssnar på alla dem ute i landet som är verksamma med dessa frågor. När det gäller barn i förvar tycker jag att debattörerna här ändå skall notera den ändring som skedde den 1 juli 1987, innebärande att det föreligger ett absolut förbud mot att ta barn i förvar på kriminalvårdsanstalt och i allmänt häkte. Jag anser att invandrarministern också har följt upp denna fråga på ett bra sätt. Han har reagerat mycket kraftfullt emot omständigheter vid ett vaktdistrikt i Stockholm och gett JK i uppdrag att följa upp detta. Invandrarministern har alltså hanterat frågan på ett mycket bra och kraftfullt sätt.

Fru talman! Debatten ger mig anledning att göra några kommentarer — jag är därtill uppfordrad av någon av debattörerna. Får jag först påpeka att vi ju bedriver en fortsatt mycket ambitiös flyktingpolitik. Vi tar emot fler flyktingar än någonsin. Vi går emot en ny rekordsiffra i fråga om uppehållstillstånd. För innevarande år räknar vi med att det blir ca 20 000 asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd. Regeringens ambitioner är att fortsätta med en ambitiös flyktingpolitik. För detta behöver vi ett brett stöd i det svenska samhället, i partierna, i organisationerna, i fackliga organisationer, i kyrkor och hos andra. Därför uppskattar jag mycket den breda parlamentariska enighet som råder i riksdagen när det gäller flyktingpolitik. Det stora problemet vi har består ju i flyktingmottagandet ute i kommunerna. Detta är inte föremål för några motioner till det ärende som behandlas i dag, och därför har det kanske inte heller föranlett några kommentarer. Men det är där kraftansträngningar måste sättas in för att göra detta ambitiösa flyktingmottagande möjligt och på ett acceptabelt sätt ge flyktingarna ett boende, en möjlighet att leva i vårt land. Men det måste också sägas att kommunerna gör väldigt fina insatser i dag. Över 240 kommuner är engagerade i flyktingmottagandet. Detta är någonting unikt, inte bara för vårt land utan för hela världen. Låt mig sedan med några synpunkter bara kort få kommentera frågan om barn i förvar. Precis som Börje Nilsson vid upprepade tillfällen här har sagt har regeringen agerat mycket kraftfullt för att skärpa förordningen och att se till att lagen efterlevs. Jag skall inte säga något ytterligare om detta. Men när det här ställs krav på ett totalförbud, nu, mot att över huvud taget någonsin ta barn i förvar, måste jag få ställa en fråga. Jag är inte här för att stänga några dörrar, utan jag är öppen för ett resonemang. Jag konstaterar att det finns ett starkt intresse för att se till att familjer inte splittras. Jag tycker att det är viktigt att man hanterar frågan på det sättet att man inte splittrar familjer. Vidare önskar man, och det instämmer jag i, att en utvisad ges rådrum för att förbereda sin återresa till hemlandet. Det talas här om krav på totalförbud mot att ta barn i förvar. Min fråga är då, inför ett fortsatt resonemang: Hur går detta att förverkliga i de fall en familj inte frivilligt anträder hemresan efter en utvisning utan det måste användas tvång? Vad jag förstår av utskottets betänkande har ingen i utskottet aktualiserat avskaffande av en möjlighet till tvångsvis genomförd verkställighet. Jag vill bara ställa denna fråga, eftersom jag tycker att den är värd att ta med i bilden i den fortsatta debatten om ett eventuellt totalförbud när det gäller att ta barn i förvar. Låt mig också försöka rätta till ett missförstånd som ofta uppstår i massmedia. Det talas om att barn häktas och fängslas. Men det råder, som här har sagts, totalförbud mot att sätta barn under 16 år i häkte eller kriminalvårdsanstalt. Det är särskilt anordnade lokaler som används för detta ändamål — Vistagården och Carlslund. Jag undrar om utskottets ledamöter har besökt Vistagården och Carlslund. Det är faktiskt värt att göra det. Lokalerna kan göras bättre, men det bör ändå noteras att det icke är fängelser, icke häkte. Barn häktas inte, barn sätts inte i fängelse. De tas i förvar — i alltför stor utsträckning — men det gäller ändå Carlslund och Vistagården. Det är tidigare vårdinrättningar, som har gjorts i ordning för detta ändamål. Jag hoppas att vi skall få en sådan ordning att intentionerna uppfylls, så att förvaring av detta slag får ske bara i undantagsfall, när det är alldeles nödvändigt och inga andra medel står till buds vid en tvångsvis verkställighet av utvisning eller avvisning. Men tills vidare gäller denna möjlighet såsom ett undantag. Skall denna undantagsmöjlighet också avskaffas, måste man fråga sig: Skall vi också ta bort möjligheten till en tvångsvis verkställd utvisning?
Fru talman! När det gäller den senaste frågan som invandrarministern ställde till oss vill jag ställa en principiell motfråga: Skall vi behandla barn till asylsökande på ett annorlunda sätt än vi behandlar andra barn i vårt land? Det är den principiella fråga man har anledning att ställa. Ser man på den undersökning som har gjorts av rikspolisstyrelsen och invandrarverket visar det sig att av de fall som Arlandapolisen har haft där barn varit inblandade gällde bara 19 26 avvisning, alltså en mindre del. I övriga fall har det varit andra skäl. Vi anser att det talar för att denna möjlighet har använts på ett felaktigt sätt och att vi skall införa ett absolut förbud för att komma ifrån problemet.
Fru talman! Invandrarministern sade inledningsvis att han var glad för att det finns ett brett stöd i riksdagen för flyktingpolitiken i Sverige. Vi är också glada för att det i stort är så. Vi vill från vår sida ge regeringen allt stöd till sådana förslag som gynnar flyktingarna och ger dem rättssäkerhet i vårt land vid behandling av de ärenden som gäller dem. Det är litet av detta vi har diskuterat i dag, när vi har talat om rättssäkerhet för flyktingar då de kommer hit. Det är viktigt att de får en korrekt behandling av sitt ärende och att också barnen som kommer hit får en bra behandling. På invandrarministerns senaste fråga vill jag svara att vi vid flera tillfällen i våra motioner har tryckt på att familjer inte får splittras i dessa sammanhang. Vi kan förstå att man vissa korta stunder, kanske timmar, måste ta barn i förvar. Vi har också sagt att det måste ske tillsammans med anhöriga — moder, fader eller eventuellt äldre syskon. Det som är skrämmande är när barn skiljs från sina föräldrar och det kanske tar dagar innan barnen får veta var föräldrarna finns. Vi förstår att det kan vara besvärligt ibland när det finns beslut om avslag på begäran om att få stanna kvar och människorna i fråga måste avvisas. Så visst kan man komma till en gräns då man, kanske med hjälp från lämpligt håll, får föra människor ur landet. Men vi anser att det skall finnas ett mycket väl tilltaget rådrum för detta och möjligheter att utföra utvisningen på ett humant sätt. Jag tror att det i de flesta fall är möjligt att lösa problemen om man ger ett ordentligt rådrum.
Fru talman! Jag vill säga till invandrarministern att vi från moderat sida tycker att det viktigaste för ett litet barn är att få vara tillsammans med sin mamma eller pappa. Eftersom utskottet inte har fattat något beslut eller det finns någon motion om att förvar skall förbjudas över huvud taget, följer därav rent realistiskt att man i vissa mycket speciella fall kanske ändå tvingas ta både barn och en förälder i förvar. Men då är ändå barnet tillsammans med mor eller far. Jag vill för min del förorda att vi besöker Carlslund eller Vistagården. Då kan vi kanske notera att det inte ser ut som något fängelse utan förhoppningsvis är ganska trevligt. Jag tror inte att det lilla barnet tar skada av om det möjligen finns en nyckel i låset. Det viktiga är att barnet får vara tillsammans med sin mamma eller pappa.
Fru talman! De senaste inläggen vittnar om att min fråga var berättigad. Nu har jag dessutom initierat ett utskottsbesök på Vistagården och Carlslund. Jag tror att det är bra om ett sådant kommer till stånd. Rune Backlund frågar om man skall behandla utländska barn annorlunda än svenska barn. — Men situationen är den att utvisning aldrig förekommer beträffande svenska medborgare. Det är speciella omständigheter och speciella situationer som lagstiftningen har att behandla i detta sammanhang. Sedan några ord till Kenth Skårvik: Bara det förhållandet att jag ställde denna fråga visar att Kenth Skårvik är beredd att frånträda kravet på ett absolut förbud att man någonsin skall få ta barn i förvar. Han erkänner att det kan uppkomma situationer där två intressen står emot varandra. Och det måste man klara ut. Det är bra om hänsyn tas till dessa förhållanden i remissarbetet och också i utskottet. Slutligen några ord till Gullan Lindblad, som tycker att det är viktigt att barn får vistas tillsammans med mamma eller pappa. Det tycker jag också. Jag tycker dessutom att det är viktigt att barn får vistas tillsammans med både mamma och pappa. Lagstiftningen säger att när barn tas i förvar skall minst en av vårdnadshavarna vara med. Det är den lag som faktiskt tillämpas. Jag tycker därtill att man skall sträva efter att låta båda vårdnadshavarna—i den mån det finns två — vara med, så att man inte splittrar familjen ens när det gäller korta förvaringstider.
Fru talman! Den som har läst våra motioner har konstaterat att vi hela tiden har talat om familjesplittring och om att man inte skall ta barn i förvar. Vi har hela tiden anfört att man inte skall ta barn ensamma i förvar, sätta dem i polisarrest e.d. Vi håller på att det är nödvändigt att barn i sådana här sammanhang får vara tillsammans med någon av sina anhöriga, helst givetvis mamma eller pappa. Det anser vi fortfarande är mycket viktigt, och jag har alltså inte trätt tillbaka utan konstaterar att vi kanske kan få hjälp av invandrarministern att lösa detta problem, så att det inte händer att familjer splittras och barn tas till ett ställe, föräldrarna till ett annat — och att det sedan tar flera dagar innan de kan återse varandra.
Fru talman! Jag vill naturligtvis instämma i vad invandrarministern sade, nämligen att det bästa är om barnen kan få vara tillsammans med båda sina föräldrar. Därom råder inga delade meningar.
Fru talman! Vi skall inte förlänga denna debatt längre än nödvändigt. Vi får säkert anledning att återkomma till frågan. Men det som är intressant är att det visas i utredningen att förvarstiderna när det gäller barn i många fall är relativt långa. Även om invandrarministern säger att det är skillnad mellan barn till asylsökande och svenska barn, eftersom det gäller en speciell situation, tycker inte jag att det är motiverat att de barn som det här är fråga om skall befinna sig i förvar under långa tider. Över huvud taget anser jag att förvaret måste röra sig om bara någon timme i samband med genomförandet av själva avvisningen. Enligt rapporten handlar det i en del fall om 10-15 dagar, medan man väntar på besked. Enligt vår mening är detta helt oacceptabelt.

Fru talman! Propositionen om en ny fartygssäkerhetslag var tydligen inte särskilt kontroversiell. Kommunisterna var de enda som väckte en motion med anledning av propositionen. Kommunisterna var också egentligen de enda som hade synpunkter under utskottsbehandlingen. Vpk har fogat fem reservationer till betänkandet. I den första behandlas själva namnet på lagen — fartygssäkerhetslagen. Vi tycker inte att det namnet är särskilt lyckat. Lagförslaget reglerar bara den del av fartygssäkerheten som kan bero på faktorer ombord. Andra viktiga delar som gäller sjösäkerhetsbestämmelser, t.ex. sjövägsregler och bestämmelser om utmärkning av farleder, ingår inte i detta lagförslag. Då tycker vi inte att vi skall kalla den för fartygssäkerhetslag, utan vi skall kalla den som tidigare lagen om säkerheten på fartyg. Det vore trevligt att få höra utskottets talesman utveckla litet närmare varför frågan har varit föremål för så mycket övervägande. Jag tycker att det verkar helt självklart att den föreslagna benämningen inte är lämplig. När det gäller utgångspunkten för en modernisering av lagen om arbetsmiljön till sjöss menar vi att ombordanställda skall ha rätt till en lika god arbetsmiljö som anställda inom andra verksamhetsområden. Utformningen av den svenska lagstiftningen om arbetsmiljön till sjöss skall inte påverkas av andra hänsyn än just omsorgen om arbetsmiljön. Beträffande tillämpning av utländsk lagstiftning i fråga om svenska fartyg föreslås nu en dispensmöjlighet. Den arbetsmiljölagstiftning som vi har i Sverige bör naturligtvis gälla på svenskägda fartyg, även om fartyget hyrs ut till utländska redare. Fartyget som sådant och förhållandena ombord skall vara avgörande för vilka regler som bör gälla, inte vem som råkar hyra fartyget vid en viss tidpunkt. Vad gäller anställning av besättningen menar vi att de som skall ingå i minimibesättningen och tillhör däckseller maskinpersonalen skall anställas av fartygets redare eller ägare, inte av någon annan. Anställningstrygghet för de ombordanställda skall garanteras. En utveckling mot bemanningsbolag eller managementbolag skall vi förhindra. Vi tycker inte att det är lämpligt att utvidga skyddsombudets uppgifter på det sätt som föreslås. Skyddsombudet skall inte överta ansvar som åvilar någon annan. Säkerheten ombord skall inte vara beroende av att, i det här fallet, skyddsombudet får ta det ansvar som rimligen åvilar någon annan. Det är i högsta grad olämpligt att koppla in skyddsombudsverksamheten för att se till att bemanningen på fartyget är den rätta. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! Syftet med den nya fartygssäkerhetslagen är att anpassa reglerna om arbetsmiljön på fartyg till arbetsmiljölagens regler. Den nya lagen kommer samtidigt att ersätta den nuvarande sjösäkerhetslagen. Trafikutskottet tillstyrker förslaget. Till betänkandet har fogats fem vpkreservationer. I den första vill vpk-arna att lagen i stället för fartygssäkerhetslag skall kallas för lagen om säkerheten på fartyg. Men utskottsmajoriteten instämmer i regeringens bedömning att lagen skall heta fartygssäkerhetslag. När det gäller den andra reservationen, som berör anpassningen av reglerna om arbetsmiljön på fartyg till arbetsmiljölagens regler, som det nya förslaget innebär, anser vi från majoritetens sida att förslaget till fartygssäkerhetslag är väl avvägt. Det går inte att åstadkomma någon fullständig överensstämmelse mellan bestämmelserna om arbetsmiljön i land och dem på sjön. Sjöfartens internationella prägel medför också att vad som skall anses vara en god arbetsmiljö påverkas av förhållandena i andra traditionella sjöfartsnationer. Reservation 3 handlar om tillämpningen av den utländska lagstiftningen på svenska fartyg samt svensk lagstiftning på utländska fartyg. Det kan i vissa fall vara mindre lämpligt att tillämpa svenska regler på ett fartyg, vars drift upplåtits åt ett utländskt rederi. Men, och detta är det viktiga, det föreslås inte nu någon dispensregel. Det beror bl.a. på att skeppslegoutredningen studerar denna fråga. Det är därför lämpligt att vänta med ställningstagande tills utredningens betänkande föreligger. I reservation 4 motsätter sig vpk en dispensregel när någon annan än fartygets ägare skall få anställa dem som ingår i minimibesättningen och tillhör däcksoch maskinpersonalen. Detta är naturligtvis en viktig fråga, men oron i reservationen är inte befogad eftersom dispens endast gäller under vissa speciella villkor. Till dessa hör att sjösäkerheten inte försämras. Vidare måste klarläggas att den tilltänkte arbetsgivaren kan erbjuda en anställningstrygghet som är likvärdig med den som personalen skulle ha haft om inte dispens hade meddelats. Dessutom måste den som söker dispensen kunna påvisa att det föreligger ett verkligt behov. Om dessa grundförutsättningar är uppfyllda, kan dispens bli aktuell i främst två typer av situationer. Den ena är när en svensk redare vill anlita ett annat seriöst rederiföretag för driften av fartyget. Den andra är när någon med ingen eller begränsad redarerfarenhet blir redare för ett fartyg. I detta förslag framgår klart att föredraganden inte avser att öppna vägen för andra bemanningsbolag eller managementbolag än sådana som på grund av att de ansvarar för säkerheten ombord är arbetsgivare för de ombordanställda och är att anse som redare. Den femte reservationen från vpk handlar om skyddsombudens uppgifter. Det är en mycket märklig reservation. Under alla de år jag har arbetat fackligt och politiskt har en viktig fråga varit hur skyddsombudens ställning skall förstärkas och vidgas. Här vill alltså vpk i stället inskränka skyddsombudens uppgifter. En av de absolut viktigaste skyddsoch säkerhetsfrågorna ombord på ett fartyg är att se till att det är ordentligt bemannat, och det är viktigt att någon verkligen kontrollerar detta. I praktiken har skyddsombuden redan den funktionen på många fartyg. Men det är viktigt att understryka att den nya bestämmelsen inte innebär någon inskränkning i befälhavarens ansvar. Med detta, herr talman, vill jag slutligen yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 4.

Herr talman! Även i år har de tre borgerliga partierna — moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet — en gemensam reservation i arbetsmarknadsutskottets betänkande gällande ledighetslagarna. Vi begär att den utredning om översyn som påbörjades av den borgerliga regeringen skall fullföljas. Detta framförs i ett antal motioner. Reformerna för ökade möjligheter till ledighet i arbetet, som beslutades under 1970-talet, har som grund att ge människor bl.a. ökad valfrihet inom arbetslivet. Det gäller bl.a. rätt till deltidsarbete för småbarnsföräldrar, rätt till ledighet för studier, för facklig verksamhet, för offentliga uppdrag samt en utvidgning av föräldraförsäkringen. Lagstiftningen har efter hand kommit att innebära allt större problem. Den har upplevts som svårförståelig och svår att hantera för särskilt de mindre företagen. De samlade effekterna har kommit att innebära stora kostnader och problem för såväl företag som samhälle. Tjänstledigheterna i små och medelstora företag blir ofta ekonomiskt och organisatoriskt påfrestande. De innebär en brist på kontinuitet och riskerar rätt ofta att innebära sämre kvalitet i ett utfört arbete. Särskilt korttidsfrånvaron leder till merkostnader i form av produktionsbortfall samt utbildningsoch introduktionsinsatser för ersättare. Anställningstryggheten för nödvändiga vikarier förbises ofta. I en tidsanvändningsstatistik som har utgetts av SAF under 1987 och som omfattar 110 000 arbetstagare redovisas bl.a. följande. Frånvaron för arbetare är 26 96, för lägre tjänstemän 22 96 och för högre tjänstemän 18 90. Det gäller frånvaro inkl. semester. En annan upplysning av intresse i samma statistik är att Sverige har den lägsta faktiska arbetstiden i Västeuropa.

Vi ligger alltså längst ned på listan i Västeuropa när det gäller faktisk arbetstid. Av de enskilda ledighetsdagarna är det särskilt studieledighetslagen och förtroendemannalagen som vi anser behöver ses över. Studieledighetslagens utnyttjande är i dag mycket omfattande. Studierna behöver inte ha någon anknytning till arbetsplatsen utan kan avse vilket ämne som helst och kan bedrivas under hur lång tid som helst, bara de bedrivs i organiserad form. Ledighet för facklig verksamhet skall naturligtvis kunna tas ut för skälig verksamhet på den egna arbetsplatsen. Vad vi vill få belyst ytterligare är sådan ledighet som tas ut som gäller verksamhet som inte har direkt anknytning till den egna arbetsplatsen. Även övriga ledighetsdagar anser vi bör bli föremål för översyn. Vad vi särskilt vill framhålla är att den prioritering som vi ändå kommer att tvingas till under de år som kommer skall innebära hög prioritet när det gäller barn. Vi menar att inskränkningar i ledighetslagstiftningen behöver aktualiseras. Det blir ofrånkomligt med tanke på att Sverige har den lägsta faktiska arbetstiden. Samtidigt får vi inte vara främmande för att det kan finnas skäl för ledighet som vi inte i dag har tagit hänsyn till, och detta bör tas upp och prövas. Det översynsarbete som vi föreslår bör lämpligen tas upp i den nyligen tillsatta arbetstidskommittén. Ledigheterna är klart positiva för de enskilda arbetstagarna och behövs i stor utsträckning, kanske främst som rätt till deltidsarbete för småbarnsföräldrar.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

Herr talman! Att någon gång vara tjänstledig från sin arbetsplats kan vara en nödvändighet. Det kan gälla för uppfyllandet av medborgerliga plikter såsom värnplikt och politiska förtroendemannauppdrag. Det kan gälla sociala skyldigheter, vid barns sjukdom och vid barnafödande. Även fackliga förtroendeuppdrag och studier kräver sin ledighet. Vissa företag och vissa arbetsplatser kan råka i svårigheter när ledighetslagarna används i för stor utsträckning. Här är det först och främst de små företagen det gäller. Mot den bakgrunden ville man i början på 1980-talet göra en översyn av ledighetslagarna, ett arbete som dock legat nere sedan 1982. Från centerpartiets sida anser vi att översynsarbetet skall återupptas och fullföljas. Målet bör vara att få fram en totalbedömning av de samlade effekterna av ledighetslagarna. Herr talman! Centerpartiet anser att det går att begränsa vissa möjligheter till ledighet utan att för den skull inkräkta på den enskildes möjligheter att ägna sig åt medborgerliga och sociala skyldigheter. Det är i första hand en fråga om prioriteringar. Vissa uppgifter är viktigare än andra, och vi har tillsammans med folkpartiet i tre reservationer som fogats till detta betänkande fört fram våra synpunkter. Ledighet för anhörigvård är ett område som bör prioriteras. 1983 lade anhörigvårdskommittén fram ett lagförslag som därefter legat i skrivbordslådan. Det är nu hög tid att ta fram detta förslag. En anhörigvårdare gör en betydelsefull samhällsinsats, och rätten till tjänstledighet borde vara en självklarhet. T anhörigvårdskommitténs betänkande dras slutsatsen att många kvinnor, beroende på svårigheterna att få tjänstledighet från sitt förvärvsarbete, så att säga valt att säga upp sig för att kunna vårda anhörig. Möjligheterna till återinträde på arbetsmarknaden när vården i hemmet upphört kan för kvinnor i medelåldern vara betydligt begränsade, vilket kan leda till arbetslöshet med åtföljande ekonomiska och sociala problem. Kommittén ansåg därför att rätt till ledighet från förvärvsarbete som innefattar en rätt att återgå till detta när vården upphör är en i synnerhet för kvinnorna angelägen reform. Kommittén gjorde även den bedömningen att det skulle underlätta för männen att i ökad utsträckning ställa upp som anhörigvårdare om tjänstledighetsmöjlighet fanns. Herr talman! Regeringen har nu legat på anhörigvårdskommitténs betänkande i fyra år. Jag vill fråga Sten Östlund: Hur länge skall ni socialdemokrater förhala detta ärende? När det gäller rätten till tjänstledighet för det svenska katastrofbiståndet förekommer i dag stora skillnader. Staten och även kommunerna gör långtgående medgivanden vid tjänstledighetsansökningar. På den enskilda sektorn föreligger en mängd olika rekommendationer. Det är därför önskvärt att för hela arbetsmarknaden få enhetliga regler på detta område. Man bör således införa rätt till tjänstledighet för medverkan i det svenska biståndsoch katastrofarbetet. Herr talman! Den centerledda regeringen införde 1978 rätt till tjänstledighet på heltid till dess barnet fyllt ett och ett halvt år. Vi har under flera år drivit frågan om att utöka denna tid till tre år. Jag är medveten om att föräldrar som skulle utnyttja en utökad ledighet —-i dag — inte har möjlighet till ekonomisk ersättning. Men det viktiga är att föräldrar som vill stanna hemma också skall ha den rätten. Det är en fråga om valfrihet. Jag vill fråga Sten Östlund: Varför är ni socialdemokrater emot en ökad valfrihet? Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Det framgick alldeles tydligt att Sten Östlund inte har någon förståelse för de problem som de olika ledighetslagarna ställer till med ute på arbetsmarknaden. Han berättar också att motioner som hade behandlats var gamla bekanta, och det tyder på att motionerna under tidigare år fått samma behandling. Det är bara att beklaga. Jag redovisade alldeles nyss den faktiska arbetstiden i västvärlden. Sten Östlund förbegick den redovisningen med tystnad, vilket på något sätt är signifikativt. Man blundar för de problem som det faktiskt för med sig att arbetstagarna i vårt land har ungefär 300-400 timmar färre i faktisk arbetstid per år än i våra konkurrentländer. Detta har en mycket stor betydelse, Sten Östlund, för våra möjligheter att hävda oss på marknaderna. Sten Östlund säger att vi går arbetsgivarnas ärenden, men så är det naturligtvis inte, utan vad vi i första hand tänker på är att näringslivet och samhället i övrigt skall bära de kostnader som det är fråga om. Därför har vi också ställt upp för en lång rad olika typer av ledigheter. Vi har varit mycket 105 positiva till dem men menar att det nu är dags att se över de olika ledighetslagarna med tanke på den situation som allteftersom har utvecklats. Uttaget av ledighet har i vårt land ökat på ett sätt som vi kanske inte tänkte på när de olika lagarna genomfördes. De mindre företagens situation kan man inte komma ifrån, Sten Östlund. Den är inte riktigt jämförbar med de stora företagens situation. Det är många gånger svårt att ersätta människor med en nyckelfunktion på ett litet företag, där en person kanske betyder 20-40 96 av personalstyrkan. Det är inte så enkelt att ersätta en sådan person. Därför har de mindre företagen andra problem än de stora företagen. Förutom den översyn som vi vill ha vill vi också att ledighet för småbarnsföräldrar skall prioriteras. Det är en sektor inom vilken vi redan i dag vill få till stånd en liberalisering. Vi vill dock inte, innan vi tar ställning till hur ett sådant förslag skall se ut, få en utredning genomförd. Vi vänder oss särskilt mot ledighet för studier och för facklig verksamhet. Framför allt i de mindre företagen har dessa ledigheter en stor inverkan, och kanske speciellt därför vill vi att en sådan översyn skall komma till stånd.

Herr talman! Sten Östlund började med att hänvisa till förra årets snabbprotokoll. Det verkade som om han sedan tyckte att saken var tillräckligt diskuterad. Sten Östlund säger att vi talar med dubbla tungor när vi dels vill ha en översyn, dels vill utöka ledigheten. Men, käre Sten Östlund, det här är en fråga om prioriteringar. Med de generella lagar som gäller har de små företagen det betydligt kämpigare på arbetsmarknaden. Man kunde tänka sig att i stället ha avtal för dem när det gäller vissa av ledighetslagarna. Å andra sidan bör alla ha rätt till vissa typer av ledigheter, nämligen för anhörigvård och för vård av små barn. Det här är viktiga saker, och jag tycker Sten Östlund drar sig undan argumenteringen ganska enkelt när han inte tar upp de båda reservationerna till en mer seriös behandling. Varför vill inte Sten Östlund och socialdemokraterna ge en anhörigvårdare rätt till tjänstledighet? Anhörigvårdskommittén — som var enhällig — pekade ju på vilka problem som fanns på området. Sten Östlund säger: Man kan inte ta en sådan tjänstledighet utan att också ha ersättningen klar. Men, kära Sten Östlund, det är ju fråga om valfrihet! Ifall Andersson, Karlsson m.fl. vill ha tjänstledighet för att vårda en anhörig, kan de väl få göra det utan att socialdemokraterna lägger sig i att de inte får någon ersättning? Jag tycker det är ett horribelt resonemang. Rätten för småbarnsföräldrar att få tjänstledigt upp till dess att barnet är tre år tycker jag är en självklarhet. Det är ju en fråga om valfrihet för småbarnsföräldrar att kunna välja att stanna hemma. I dag har de inte den möjligheten — om de inte får ledigt, förstås. Jag är medveten om att de inte får någon ekonomisk ersättning i dag utöver ett och ett halvt år, men vad spelar det för roll, ifall småbarnsföräldern själv väljer att ha ledigt? Varför lägger sig socialdemokraterna i detta? Det borde ni inte göra. Men Sten Östlund tycker att socialdemokraterna skall bestämma, i det här fallet vad föräldern skall tycka. Det tycker jag, herr talman, är ett klart övertramp och ett förmynderi från socialdemokraternas sida.

Herr talman! Jag tror inte att vi behöver föra någon debatt med moderaterna om ledighetslagarna med avseende på rätten för småbarnsföräldrar att få ledigt. Jag tror att moderaterna har samma uppfattning som vi men att de ville avvakta arbetstidsutredningen. De valde detta sätt att arbeta i stället. Sedan får Erik Holmkvist svara för resten. När det gäller anhörigvården hävdar jag i alla fall, Sten Östlund, att anhörigvårdskommittén konstaterade att människor som vill bli anhörigvårdare väljer att sluta sitt arbete, och efter det att de har slutat med anhörigvården står de arbetslösa. Det här har många medelålders kvinnor drabbats av. Därför säger kommittén att det är viktigt att man kan få rätt till tjänstledighet och också att männen skulle stimuleras att bli anhörigvårdare ifall de hade den rätten. Men Sten Östlund tycker att så länge man inte har ordnat ersättningsfrågan skall inte Andersson och Karlsson sticka upp och komma och vilja ha tjänstledigt, för det skall socialdemokraterna bestämma om de skall få, och då skall de ha ersättning. Jag tycker detta är ett felaktigt synsätt. Det gäller i princip detsamma i fråga om småbarnsföräldrarna. Den som väljer att stanna hemma och vårda sitt barn utan ersättning skall väl kunna få göra det. Varför skall Sten Östlund och socialdemokraterna bestämma? Det förstår inte jag, och jag tror att det är många med mig som inte gör det.

Herr talman! Sten Östlund vill inte att arbetstidskommittén skall ta sig an de här problemen. Får jag fråga: Varför inte vara med om en översyn, som ju ändå i sig är neutral? Vad är Sten Östlund och socialdemokraterna rädda för, när de år efter år säger nej? Inget är stationärt här i världen, inte ens de olika ledighetslagarna. Därför är det rimligt att efter de här åren se över dem. Jag förstår inte varför socialdemokraterna är rädda för det. Sedan har vi talat om att vi gärna vill prioritera ledighet för vård av barn. Nu har de tre borgerliga partierna så sent som i dag lagt fram ett förslag som kommer att lösa många stora problem. Det gäller orättvisorna i det nuvarande systemet, som socialdemokraterna så benhårt håller fast vid. Det gäller de människor som bor i glesbygd och som i dag över huvud taget inte klarar av att utnyttja kommunal omsorg men faktiskt får vara med och betala det dubbla — dels sin egen barnomsorg, dels den som förekommer i kommunen i övrigt men som de alltså inte kan utnyttja. Det gäller alla dem som på olika sätt står utanför, som inte får en plats, medan socialdemokraterna så benhårt säger: Det skall vara på det här sättet. Nu har alltså de borgerliga partierna i dag presenterat ett förslag som löser mycket av de här problemen, ett förslag som vi vill ha utrett. Jag är ganska övertygad om att socialdemokraterna här så småningom kommer att få krypa till korset, för det är den lösningen som vi måste få. Prioriteringar när det gäller ledigheter tror jag är ett måste. Sverige har 1 488 arbetstimmar per anställd, medan Storbritannien har 1 825, alltså 350 arbetstimmar mer. Danmark, som ligger så nära oss, har 1 760 timmar, alltså nästan 300 timmar mer per år och anställd. Västtyskland, det tredje av våra stora konkurrentländer, har ungefär 130 timmar mer per anställd och år. Då finns det skäl för oss att genom en utredning se om vi behöver omprioritera de olika ledighetslagarna. Det tjänar Sverige på, det tjänar företagen på, och det tjänar inte minst de anställda på, för vi har möjlighet att få de ledigheter som passar bäst i olika typer av verksamheter.

Herr talman! I anledning av det betänkande som nu behandlas vill jag gärna säga några ord om motion 1986/87:A722. Som motionär är jag naturligtvis tacksam för att utskottet säger sig dela uppfattningen om behovet av nära samverkan mellan skola och samhälle. Och jag kan inte invända mot påståendet att arbetstagare i dag har rätt att ”vara ledig från sin anställning för att medverka i skola eller fritidsverksam Men den slutsats som utskottet kommer fram till delar jag inte, utifrån min erfarenhet av praktisk verklighet. Sedan början av 1970-talet har jag arbetat med och för facklig skolinformation. Till dags dato kvarstår det faktum att arbetstagaren har att hos arbetsgivaren begära tjänstledighet — och naturligtvis har arbetsgivaren rätt att med hänvisning till olika skäl vägra densamma. Detta förhållande är för mig inte acceptabelt, om vi verligen menar någonting med värdet av skolinformation. Såvitt jag känner till finns rättigheten till ledighet för fackliga skolinformatörer inte stadgad i vare sig lag eller avtal. Det vore av intresse att få veta om utskottets talesman har andra uppgifter kring detta. Om jag inte här i kammaren i dag kan få svar på min fråga, så vill jag ändå anmäla att min avsikt är att återkomma i den här saken.

Herr talman! Konsekvenserna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var av ett slag som i den tidigare svenska kärnkraftsdebatten av många experter utdömdes som praktiskt taget otänkbara.

Men vi har kunnat konstatera att konsekvenserna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, trots de stora avstånden, blivit betydande i vårt land. Vi kan redan i dag konstatera konsekvenser på det ekonomiska området. Vilka konsekvenser olyckan kan få på folkhälsans område är svårare att överblicka. Det kan dröja ett eller annat årtionde, innan vi vet det. Det är mycket viktigt att så eftertryckligt som möjligt slå fast Sovjetunionens ansvar för vad som hände i Tjernobyl. Det har stor betydelse för framtiden att man otvetydigt lägger på länderna ansvaret för kärnkraftssäkerheten och för konsekvenserna av eventuella olyckor. Sverige har haft en mycket låg profil på detta område. Det kan finnas anledning att beklaga detta. I det betänkande som nu föreligger med anledning av en motion från Hans Lindblad går utrikesutskottet mycket noga igenom rättsläget. Utskottet konstaterar otvetydigt att det finns en folkrättslig grund för att begära skadestånd från Sovjetunionen. Utskottet förutsätter att regeringen fortsätter att arbeta med denna fråga. Utskottet förutsätter också att man för Sovjetunionen under alla omständigheter redovisar vilka skador vi kan bedöma ha uppstått i Sverige och vilka anspråk som vi anser vara rimliga att ställa på Sovjetunionen. Sedan måste det givetvis i sista hand ankomma på regeringen att avgöra om det är riktigt att formellt också resa ett skadeståndskrav. Jag vill slå fast att den inställning som utrikesutskottet visar är mycket klar och ganska tuff. Det är viktigt att vi, precis som man gör i andra länder, mycket tydligt markerar att vi anser att Sovjetunionen åtminstone har det moraliska ansvaret för de skador som Tjernobylolyckan har åsamkat och att det egentligen även finns en folkrättslig grund för att begära skadestånd. Jag tycker att det yttrande som utskottet har gjort är tillfredsställande. Det finns en implicit kritik mot regeringens sätt att handlägga denna fråga. Regeringen har haft en mycket låg profil. Det har egentligen inte hänt någonting under hela tiden efter Tjernobylolyckan. Jag förutsätter att detta yttrande kommer att läsas noggrant i regeringskansliet och att det kommer att föranleda en högre grad av aktivitet från regeringens sida än vad vi har sett hittills.